Herr talman! I konstitutionsutskottets betänkande sägs att en utgångspunkt för ett ställningstagande i lokalfrågan är att riksdagen bereds möjlighet att på bästa sätt fylla sina funktioner. Jag skulle vilja ta fram en funktion som riksdagen har men som jag tycker nära nog har kommit bort i den här debatten, nämligen riksdagens skyldighet att underlätta kontakterna utåt med väljarna. Där är det ju så, att dessa kontakter under de senaste åren har blivit allt fler. De har också, som jag ser det, blivit allt värdefullare. Jag tror att den nuvarande lokaliseringen på ett unikt sätt stimulerar till kontakter mellan riksdagsmännen och väljarna. Här finns det, tycker jag, en skillnad i synsätt mellan utskottsmajoriteten och reservanterna. Reservanterna tar inte fram den här kon taktfunktionen utan fäster sig mera vid det som en av företrädarna för denna uppfattning uttryckte när han talade om att riksdagshuset måste ge ett representativt intryck i stadsbilden. Det kan i och för sig vara befogat, men det finns en risk för att man framhäver detta på ett sådant sätt att man minskar möjligheterna att upprätthålla kontakter mellan riksdagsmännen och väljarna. Vi skall inte, menar jag, nu binda oss för en lösning som kan bidra till att de många och värdefulla kontakter mellan väljarna och oss riksdagsmän som nu förekommer skulle minska i framtiden. När man som reservanterna tvärsäkert vill fastlägga lokaliseringen till Helgeandsholmen finns det en risk härför. Om man anser att det är en viktig funktion för riksdagen och dessa ledamöter att hålla många och öppna kontakter med väljarna borde man låta det beredningsarbete som förestår i mindre utsträckning bindas på det sätt som reservanterna föreslår. Jag tycker att detta är ett viktigt skäl att följa utskottsmajoriteten och inte nu låsa sig.

Herr talman! Bland alla de svaga skäl som har anförts för att vi skall stanna kvar här vid Sergels torg tycker jag att detta att man härigenom uppnår en bättre kontakt med väljarna är det i särklass svagaste. Det tyder på att man anser att de människor som har sina vägar förbi Gamla stan och Helgeandsholmen är mindre representativa för svenska folket än de människor som råkar ha sina vägar förbi Sergels torg. Det är ett argument av noll och intet värde, för att uttrycka sig milt. Jag vill bara göra ett påpekande. Det har sagts att reservanterna inte vet vilket alternativ de vill ha. Det är alldeles felaktigt.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 Det är alltså ingen som helst tvekan om vilket alternativ förvaltningsstyrelsen och reservanterna vill ha. Men vi har sagt att om det uppkommer problem av betydelse skall förvaltningsstyrelsen återkomma till riksdagen. Det är alltså en säkerhetsventil för att tillförsäkra riksdagen det inflytande som den naturligtvis skall ha. Jag sade i mitt första inlägg att detta gäller om det mot förmodan skulle uppkomma några sådana problem. Reservanterna vet nog vad de vill, men det gör inte utskottsmajoriteten. En grupp vill flytta tillbaka till Helgeandsholmen och låta bygga ett stort glasoch betongkomplex på den nuvarande riksbankstomten. En annan grupp vill stanna kvar här vid Sergels torg. Vilken av de grupperna som kommer att vinna i en eventuell utredning är omöjligt att säga. Vi får i själva verket en mycket betydande osäkerhet i fråga om framtiden. Herr talman! Jag skall inte förlänga diskussionen; jag vill bara konstatera att den här debatten har visat att det finns goda expansionsmöjligheter i reservanternas och förvaltningsstyrelsens förslag. Inte minst herr Wärnbergs inlägg har visat att ekonomiskt sett är reservanternas och förvaltningsstyrelsens förslag fördelaktigt. Slutligen tycker jag också att debatten har visat värdet av att vi fattar ett principbeslut i dag, så att de gamla riksbyggnaderna på Helgeandsholmen får en adekvat användning.

Herr talman! Det framskymtade i herr Svenssons i Eskilstuna anförande och även i herr Ahlmarks inlägg tidigare att utredningen inte skulle ha arbetat helt förutsättningslöst utan redan från början bestämt sig för Helgeandsholmsalternativet och att man egentligen inte haft några förhandlingar med Stockholms kommun. I det förslag till en särskild beredning som föreligger har särskilt betonats att det är förhandlingar man skall ha med Stockholms kommun; ordet förhandla har kursiverats i utskottets betänkande. Jag vill till detta bara säga att utredningen har träffat borgarråd och chefstjänstemän i Stockholms kommun. Borgarråden har man träffat i varje fall två gånger och tjänstemännen åtskilligt flera gånger. Vi har förhandlat på basis av en offert som inlämnats av Stockholms kommun. I den offerten hade man preciserat ett pris. I detta pris hade man förmodligen också inräknat förräntningen på en rätt kraftig markvärdestegring. I den förhandling som vara kapade Stockholms kommun av ett par miljoner kronor på det första anbudet, eftersom man just nu inte behövde ha ut förräntningen på markvärdestegringen; det kunde man få så småningom. Det var motiveringen. Vi har alltså haft förhandlingar. Man kan då naturligtvis säga att det inte varit några benhårda förhandlingar och att vi inte sagt till Stockholms kommun att om vi inte får det och det priset så sticker vi härifrån eller sätter oss på er. Nej, sådana förhandlingsmetoder har vi inte använt och bör inte heller göra det. Jag tror att representanterna för Stockholms kommun i dessa seriösa förhandlingar begärt vad man anser sig behöva få ut. De tillstår öppet att de subventionerar riksdagen under de år vi sitter här enligt det nu gällande hyresavtalet. Jag tycker inte att riksdagen skall begära att Stockholms kommuns skattebetalare skall subventionera ett riksdagshus. Därför anser jag att den offert som Stockholms kommun lämnat är realistisk, och det är på denna offert man byggt upp kostnadsjämförelserna och det förslag som man kommit fram till. Om man sedan skall behöva tala om husen, så har det ändå gjorts förbehåll för att kulturaktiviteterna skall vara kvar. Det är möjligt att vi kan strunta i vad kommunen önskar. Har vi en gång förvärvat huset är det bara att köra ut kulturaktiviteterna, om nu riksdagen vill expandera, och bli de kulturbarbarer som vi en gång beskyllts för att vara. Men i det läge som vi i dag befinner oss i är det meningen att kulturaktiviteterna skall vara kvar i detta hus tillsammans med riksdagen. Om riksdagen förvärvar huset måste vi vara förvaltare av kulturhusdelarna, affärslokalerna och sådant. Den saken är klar. Om vi ändå mot all förmodan skulle köra ut dessa kulturaktiviteter exempelvis från östra Kulturhuset, är det inte så rasande lätt att göra om det huset till riksdagshus. Jag tror att de kostnader som redovisats i den tablå som upprättats inom konstitutionsutskottets kansli också på den punkten kan vara diskutabla. Sedan kan man som herr Svensson i Eskilstuna säga att det här läget är värdefullt och att vi skall ha en öppenhet i politiken. Jag är den förste att instämma med honom i detta. Men vad vet konstitutionsutskottet om utvecklingen när det gäller öppenhet om fem tio år framåt i tiden? Vi har fått en terrorverksamhet ute i världen som gör att öppenheten håller på att försvinna. Jag är inte alls säker på att det svenska riksdagshuset för all framtid kan fortsätta att ha den öppenhet som vi har i dag. Det vet vi ingenting om. Skall denna beredning också utreda frågan huruvida vi i framtiden skall ha en öppenhet eller inte? Rikspolisstyrelsen är mycket kritisk mot detta hus. Det går inte att här få en tillfredsställande säkerhet. Hur det blir i detta avseende i framtiden vet vi som sagt ingenting om, men jag har velat understryka att dessa förhållanden bör ställas mot skälet om öppenhet. Utvecklingen pekar tyvärr mot en mindre öppenhet. Jag återkommer till det herr Johansson i Trollhättan sade om att han och jag har olika åsikter: han vill ha så mycket som möjligt i huset —- revisorerna och andra organ — medan jag skulle vilja flytta ut en hel del funktioner. Jag vågar påstå att riksdagshuset i första hand skall vara till för riksdagsmännen och de funktioner som hänger samman med deras arbete. Det går inte att bygga upp ett riksdagshus med allting inom sina väggar och få det huset att fungera. Med ytterligare 50 000-60 000 m? godtagbar rumsyta kommer vi att få ett riksdagshus som blir omöjligt att hantera. Vi kommer inte att hitta varandra. Vi hamnar i en situation, där riksdagsmännen kommer att spela en helt underordnad roll jämfört med alla andra funktioner. Det går mycket bra, Hilding Johansson, att ha de funktioner som jag talade om utanför huset, om det skulle behövas. Vi måste inte inställa konstitutionella förändringar genom brist på utrymme. Det finns många aktiviteter som gör sig lika bra utanför detta hus, några meter bort i någon annan byggnad.

Herr talman! Herr Wärnberg sade att förhandlingarna med Stockholms kommun var slutförda. Men den som läser kommunens remissyttrande, som finns återgivet i detta betänkande, finner ju att man på en rad ställen har nya synpunkter. De berör miljöfrågorna när det gäller Helgeandsholmsalternativen och fordrar alltså fortsatta samtal och förhandlingar. Men de rör också den fråga som jag tog upp i mitt förra anförande, nämligen möjligheten till expansion vid Sergels torg. Där finns också möjligheter till fortsatta samtal, och jag anser att de bör utnyttjas. Herr Wärnberg sade att om vi tar i anspråk östra delen av Kulturhuset så uppträder vi som något av kulturbarbarer. Jag kan inte dela den uppfattningen. Jag tycker att det i centrala Stockholm finns mycket av kulturaktiviteter redan nu, och det är säkert många i den här kommunen som anser att det är bättre att förlägga dessa aktiviteter till de platser ute i förorterna där människorna bor. Jag tror alltså att denna möjlighet är öppen för förhandlingar. Sedan sade herr Wärnberg att han inte vill skrämma med terrorister och sådant men att man ju inte vet vad som kan hända. Varför tar han då upp den saken? Ligger det ändå inte till på det sättet att vi för planeringen av ett framtida riksdagshus skall utgå ifrån att vi alltfort skall leva i ett öppet demokratiskt samhälle och att därför kontakten med väljarna och det centrala läget för riksdagshuset är viktiga faktorer vid behandlingen av den fråga som vi nu står inför?
Herr talman! Jag tycker att Hilding Johansson och jag börjar komma sams, för nu sade han att han vet heller ingenting om framtiden. Det tycker jag är ett ganska stort framsteg. Vidare sade han att det är de nu kända förhållandena vi skall ta hänsyn till. Ja, det är just precis vad utredningen har gjort. Alla i dag kända förhållanden har man tagit hänsyn till och icke till propåer som kommit från någon enstaka riksdagsman. Man har tagit hänsyn till kända förhållanden — resten är ingenting annat än spekulationer om hur framtiden kommer att se ut.

Det förhållandet att flera instanser tycker att alternativet H 2 ändrar miljön mindre än alternativet H 1 har gjort att jag för min del förordar H 2, även om jag utan vidare kan säga att med avseende på funktionsdugligheten är nog H 1 lika bra som H 2. Men eftersom det finns ett sådant motstånd mot den stora byggnaden på riksbankstomten har jag för min del anslutit mig till linjen om H 2 trots att jag som sagt anser att det finns mycket stora kvalitéer hos alternativet H1. Jag har inte skrämt med terrorister, men jag har ställt öppenheten i framtiden mot det förhållandet att tendensen i dag pekar mot en mindre öppenhet. Om vi skall gå efter i dag kända förhållanden, herr Svensson, måste vi tyvärr säga att öppenheten i framtiden inte torde komma att bli så stor som i dag. Jag beklagar det och hoppas att det inte skall behöva gå på det sättet, utan jag hoppas verkligen att riksdagen skall kunna så att säga hålla öppet hus. Men jag förstår inte varför det inte kan vara öppet hus på Helgeandsholmen. 300 meter eller vad det kan vara har väl inte avskräckt någon människa ännu, så det kan väl inte spela någon roll för öppenheten var riksdagshuset ligger.
Herr talman! Detta om öppenheten anser jag vara ett viktigt argument för en fortsatt prövning av de här frågorna, men jag har också sagt att man samtidigt måste ta hänsyn till kravet på säkerhet, vilket alternativ man än väljer. Herr Wärnberg är som företrädare för förvaltningsstyrelsen part i målet här, och självklart försöker han att något bagatellisera de kostnader som en återflyttning till Helgeandsholmen innebär. Men jag vill ändå slå fast att man här forcerar fram ett principbeslut om en flyttning utan att man har klarat ut de här frågorna med Stockholms kommun, och det är frågor som även berör H 2 och miljöförhållandena i det sammanhanget. Det är ändå ett tryggare alternativ som majoriteten förordar, och ett alternativ som håller olösta frågor öppna. Att det finns många olösta frågor framgår av remissinstansernas uttalanden och den remisskritik som här förts fram under utskottets behandling av dessa frågor. Dessa olösta frågor bör man väl ändå först klara ut, innan man binder sig för ett beslut som kostar 180 milj.kr. i nuläget och som alltså avser inflyttning i gamla riksdagshuset sommaren 1981. Den lilla försiktigheten skulle man väl ändå kunna anbefalla riksdagens ledamöter inför ett sådant här viktigt beslut. Jag är säker på att opinionen utanför denna kammare också bevakar oss i det avseendet.
Herr talman! Jag kallar det inte att forcera ett ärende som varit under utredning i tio år, om man nu äntligen skall ha fram ett förslag. Jag kallar det heller inte att forcera det, om utskottet har tagit sju månader på sig att utarbeta sitt betänkande. Jag tycker inte det kan talas om forcering, när man nu äntligen vill ha ett slut på detta eländiga utredande och när man nu har fått fram förslag som enligt hela förvaltningsstyrelsens uppfattning är acceptabla förslag. Vi har inte bagatelliserat kostnaderna på något sätt. Jag har i varje fall aldrig gjort det. Jag har sagt att en eller annan miljon åt något håll går inte att fastställa här. Men de kostnader som här bevisligen finns och som egentligen inte har bestridits pekar till nackdel för Sergels torg och till fördel för Helgeandsholmen. Vi kan tvista om vilka beräkningssätt vi skall använda, men det är inte fråga om bagatellisering när jag säger att en eller annan miljon inte förändrar bilden. Konstitutionsutskottet har inte slagit sönder de kostnadsberäkningar som utredningen har gjort på ganska noggranna grunder. Av de remissinstanser som har behandlat ärendet och tittat på kostnaderna och som borde kunna bedöma frågan — byggnadsstyrelsen, planverket m.fl. — finner byggnadsstyrelsen att tio procents ökning av de av utredningen beräknade kostnaderna är befogad. Fem procent på inredningar och fem procent på övrigt är ungefär vad byggnadsstyrelsen har föreslagit. Sedan måste vi naturligtvis räkna med de kostnadsfördyringar som kommer att inträffa. Men utredningen har inte kunnat säga hur stor kostnadsökningen kommer att bli framöver.
Herr talman! Lägg märke till att majoritetens förslag inte innebär att avgörandet står mellan Sergels torg eller Helgeandsholmen. Majoritetens förslag utgår från att man inte skall binda sig för stora kostnader. Och det rör sig om 180 milj.kr., för man skall in i gamla hus, herr Wärnberg, man skall in i gamla riksdagshuset, man skall in i riksbankshuset och man skall in i kanslihuset. Det blir svårt att förneka att det drar med sig stora kostnader. Det är möjligt att man skall ta de kostnaderna, men först skall man ha klarhet i läget, innan man binder sig för en så betydande kostnad. Det är det avgörandet vi står inför. Herr Wärnbergs jämförelser mellan Sergelstorgsalternativet och Helgeandsholmsalternativet är ointressanta i dagens beslutssituation. Vad konstitutionsutskottets majoritet utgår ifrån är att man skall ha fastare mark under fötterna när man går till ett beslut som berör riksdagens lokalfråga, så att man utåt kan visa att denna investering verkligen är motiverad.
Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna vet precis lika mycket om kostnaderna när de här två åren fått gå till ända. Om den inflationsteori som lanserats av konstitutionsutskottet är riktig, så blir det bara den skillnaden att det blir 20 milj.kr. dyrare att bygga på Helgeandsholmen. Det är 20 miljoner det också.

Herr talman! I inrikesutskottets betänkande nr 15 behandlas propositionen 89 om ändring av 7 § i lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Det är alltså huvudfrågan i betänkandet, och i denna fråga är utskottsmajoriteten enig frånsett vpk, som vill gå längre när det gäller rättigheter för den facklige förtroendemannen. Vid riksdagens början har herr Ulander m.fl. i en motion tagit upp frågan om information till arbetstagare om den arbetsrättsliga lagstiftningen. Bl. a. framförs i motionen krav på facklig information på betald arbetstid. Utskottsmajoriteten har med anledning av motionen beslutat ge regeringen till känna vad utskottet anfört. Detta tillkännagivande har herr Nordgren och jag funnit vara en överloppsgärning. Vi har inga delade meningar då det gäller behovet av information om den nya arbetsrättsliga lagstiftningen. Denna information är mycket viktig och bör nå ut till alla såväl anställda som arbetsgivare. Som vi framhåller i vår reservation, nr 2, gäller detta all arbetsrättslig lagstiftning och i särskilt hög grad den lagstiftning som nu förbereds på grundval av arbetsrättskommitténs förslag. Nu är det så att arbetsrättskommittén i tilläggsdirektiv har fått i uppdrag att framlägga förslag om information till inte enbart arbetsmarknadens patter utan även till svenska folket i allmänhet då det gäller den arbetsrättsliga lagstiftning som kommitténs förslag kommer att leda till. Informationsproblemet är omfattande. I direktiven säger departementschefen bl.a. följande: 83 ”Arbetsrättskommittén bör därför uppmärksamma de informationsfrågor som hänger samman med arbetsrättsreformen. Kommittén bör föreslå riktlinjer för sådana informationsoch utbildningsinsatser från samhällets sida som bedöms nödvändiga. Kommittén bör även komma med förslag rörande den lämpliga tidpunkten för verksamheten och överväga behovet av särskilda åtgärder för mindre arbetsplatser, invandrande arbetstagare osv. Beträffande utbildningsinsatserna bör bl.a. studieförbundens roll uppmärksammas.” Det framhålls vidare i direktiven: ”Det finns anledning att räkna med att arbetsmarknadens organisationer kommer att ta en viktig del av ansvaret för den information och utbildning som är en nödvändig förutsättning för reformens genomförande. Inte minst gäller detta till den del lagstiftningen kommer att kompletteras genom kollektivavtal. Kommittén bör därför också överväga hur en samordning skall komma till stånd mellan de insatser som görs av statsmakterna resp. arbetsmarknadens organisationer.” Vi tycker att dessa direktiv är ganska fylliga och mycket väl täcker det behov som angivits i motionen av herr Ulander. Då frågan alltså är under utredning har vi, som jag tidigare sagt, funnit det vara en överloppsgärning att göra det tillkännagivande som utskottsmajoriteten har föreslagit. Och av tilläggsdirektiven, som jag här har citerat, tycker jag det framgår med all önskvärd tydlighet att regeringen är väl medveten om frågans vidd och betydelse. Att arbetsrättskommitténs ledamöter är väl medvetna om informationsbehovet vad gäller den arbetsrättsliga lagstiftningen kan jag personligen intyga inför kammarens ledamöter. Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till reservationen 2.

Herr talman! Under den tid — i det närmaste ett år — som lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen varit i kraft har allvarliga brister i lagen uppmärksammats. Jag bör kanske innan jag går vidare deklarera, att rätten för en facklig förtroendeman att fullgöra arbetsuppgifterna på arbetstid med full lön är en viktig och riktig princip, som måste betecknas som en framgång. Men svagheten i lagen är dess begränsningar av en förtroendemans verksamhet. Förtroendemannen omfattas av lagen bara när det gäller frågor som berör fackföreningen och arbetsköparen direkt. På så sätt urskiljer man de för fackföreningen så viktiga s.k. politiska frågorna. I de flesta fall är ju de fackliga frågorna politiska, men de skall alltså inte ingå i den dagliga verksamheten för en förtroendeman. Det är en allvarlig begränsning. Dessa begränsningar i förtroendemannalagen är såvitt man kan bedöma ett hänsynstagande till att den borgerliga demokratin gör halt vid fabriksportarna. På arbetsplatserna råder ju arbetsköparnas envälde. Yttran derätt och rätt till agitation och möten är underkastade ägarnas godtycke. Nr 93 Svartlistning och organiserad förföljelse av strejkande och av fackligt Onsdagen den och politiskt aktiva arbetare har satts i system av arbetsköparna och deras 28 maj 1975 organisationer. Det måste betecknas som en mycket allvarlig inblandning i den fackliga Facklig förtroendeverksamheten att facklig förtroendeman endast tillåts att syssla med s.k. mans ställning på rent fackliga frågor som berör arbetsköparen och facket direkt. Skall fackarbetsplatsen föreningen utgöra en effektiv organisation för arbetarna är det självklart att man skall ha demokratiska frioch rättigheter för att kunna föra en självständig kamp på arbetsplatsen utan begränsning av lagar. Förtroendemannalagens begränsningar i fråga om politisk verksamhet för den facklige förtroendemannen rimmar också dåligt med de krav som reses från lönarbetarna på rätt till fackliga möten och politisk verksamhet på arbetsplatsen. Jak vill bara betona att i dag tillkämpar sig många fackliga organisationer rättigheter på arbetsplatsen som är vida mer långtgående än lagstiftningen. Men detta är hela tiden beroende av arbetsköparens godtycke. Något stöd i lagen har man inte, utan man får hela tiden förlita sig på sin egen styrka mot arbetsköparnas envälde och de arbetarfientliga inslagen i lagarna. Att förtroendemannalagen i vissa avsnitt är arbetarfientlig ligger i att fackförening och förtroendevalda kan bli skadeståndsskyldiga om de felaktigt tillämpar lagen, t.ex. när det gäller politisk verksamhet. Det är därför så viktigt att ur förtroendemannalagen bryts ut de begränsningar av 'och den inblandning i det fackliga arbetet som förbud mot politisk verksamhet innebär. En annan svaghet som framkommit gäller frågan om tidsåtgången för förtroendeman. På de flesta arbetsplatser har man kunnat lösa det här problemet, men arbetsköparna har, genom att man skall förhandla och komma överens om tidsåtgången, på ett uppenbart upprörande sätt lagt sig i hur en förtroendeman skall sköta sina fackliga angelägenheter. Lagen skulle på'den här punkten klart förbättras, om den fackliga organisationen hade hela bestämmanderätten över vilken tidsåtgång som behövs för uppdraget. Ännu en erfarenhet som kunnat göras under den tid då förtroendemannalagen varit i kraft är att lagen endast tillförsäkrar fackföreningen en liten del av de rättigheter som borde vara självklara. På små arbetsplatser med en svag fackförening är lagen en framgång i jämförelse med tidigare förhållanden. Men på arbetsplatser där man tillkämpat sig en bredare facklig aktionsram än vad lagen har medgett har denna i vissa fall använts av arbetsköparna för att begränsa de möjligheter man redan tidigare har vunnit. Förtroendemannalagen kan vara ett instrument för att ge fackföreningen det stöd den behöver i sin kamp, om man ändrar den på de punkter jag här berört: den politiska verksamheten, rätten att avgöra vilken tidsåtgång det fackliga förtroendeuppdraget kräver samt att inget skadestånd 85 skall kunna ådömas facklig organisation eller facklig förtroendeman. I propositionen 89 föreslås på grundval av vad som har hänt på arbetsmarknaden rätt till ersättning för facklig förtroendeman vid fackligt arbete utom den ordinarie arbetstiden, om detta arbete orsakas av ”arbetsgivaren”. Det är naturligtvis en förbättring i jämförelse med vad arbetsdomstolen i sin dom nr 7 år 1975 slog fast. Däremot är den av regeringen i propositionen 89 föreslagna förändringen otillräcklig enligt vår mening. Från utgångspunkten att fackföreningen skall kunna bedriva en effektiv verksamhet och därmed kunna på arbetstid tillvarata de fackliga intressena, blir det naturligtvis en hel del arbete utanför ordinarie arbetstid. Denna verksamhet tillhör den facklige förtroendemannens normala uppgifter. Jag vill bara erinra om att en effektiv facklig verksamhet innebär att den facklige förtroendemannen inte skall isolera sig från sina arbetskamrater utan i stället ha en mycket omfattande kontakt med dem. En förtroendeman som själv arbetar på oregelbundna tider — eller har arbetskamrater som arbetar på oregelbundna tider — måste ta en stor del av sin fritid i anspråk för att fullgöra förtroendeuppdraget. Därför skulle én lagstiftning som tog hänsyn till detta förhållande underlätta det fackliga förtroendeuppdraget. I propositionen föreslås att ersättning till förtroendemannen skall utgå bara om det är arbetsgivaren som är orsaken till att uppdraget förläggs utanför den ordinarie arbetstiden. Det anser vi vara för begränsat. Ersättning borde utgå i alla de fall då förtroendemannen fullgör sitt ordinarie uppdrag. I Tommy Franzéns motion nr 2130 finns ett yrkande som kan vara diskutabelt men ändock förtjänar att påpekas. Ett fackligt förtroendeuppdrag är i många fall inget åtråvärt. Det är en hård syssla. Snarare är det så att man har svårt att få förtroendemän. Men det blir ändå mer problematiskt om förtroendemännen ekonomiskt skall förlora på uppdraget. På en del arbetsplatser, där verksamheten huvudsakligen är förlagd till skift eller där man har oregelbundna arbetstider, kommer problem in i bilden. Ett förtroendeuppdrag innebär kanske att man måste byta arbetsuppgift. Man kanske kan få arbetstiden bättre förlagd. Men den ekonomiska förstärkning som man eventuellt haft på sitt tidigare arbete, går man kanske miste om under en kort tid när man har förtroendeuppdraget — det innebär ingen lång försäkring. Detta är ett problem för de fackliga förtroendemännen, och det måste lösas på ett eller annat sätt. Jag skall inte här plädera för att de fackligt förtroendevalda skall ha några speciella förmåner, och jag tror att man måste ta upp frågan på förhandlingsplanet. Men jag har ändå velat påpeka att det är ett problem för de förtroendevalda när de skall anta en uppgift. Herr talman! Förtroendemannalagen kan med en vidare utformning bli ett bra vapen i händerna på fackföreningarna och lönarbetarna. Men den kan också med nuvarande inskränkningar i den naturliga fackliga verksamheten i vissa fall vara en negativ faktor. Men om man tar bort begränsningarna för den fackliga verksamheten, om man ger lönarbetarna

Herr talman! I februari ställde jag en fråga till statsrådet Leijon med = arbetsplatsen anledning av en dom i arbetsdomstolen om facklig förtroendemans ställning. Det gällde övertidsersättning när uppdraget som facklig förtroendeman utfördes utöver ordinarie arbetstid. Svaret som jag då fick från statsrådet Leijon var att regeringen skulle framlägga en proposition med en ändring av förtroendemannalagen efter de riktlinjer som Metallindustriarbetareförbundet hade föreslagit. Jag uttryckte min tillfredsställelse över svaret, och jag kan också få säga att jag är tillfredsställd med dels snabbheten med den proposition som ligger till grund för inrikesutskottets betänkande nr 15, dels innehållet i propositionen. Med anledning av de nya lagarna på arbetslivets område är det välgörande att få beskedet att om de intentioner som finns i lagstiftningen inte slår igenom i rättstillämpningen kommer snabba åtgärder att vidtas så att tolkningen och lagstiftarnas mening blir densamma. Att det kan uppstå olycksfall i skrivningar är mänskligt, speciellt med den mängd av nya lagar som under de senaste åren har stiftats på arbetslivets område. I och med denna lagstiftning kan det också ges besked om att spekulationer om tolkningar inte heller är speciellt lönande. Det finns i debatten om den AD-dom som ligger till grund för detta betänkande en del som anser att regeringen inte skulle reagera utan låta arbetsdomstolens dom bli prejudicerande och därmed försvaga de intentioner som lagstiftarna haft. Skall det vara någon mening med en lagstiftning för att stärka de anställdas ställning på arbetsplatserna måste man naturligtvis göra som regeringen nu har gjort. Ez Jag vill i detta sammanhang ta upp en nära besläktad lagstiftning som genom arbetsdomstolens dom också fått sin tolkning. Jag tänker på arbetarskyddslagen. Domstolen jämställde skyddsombuden med facklig förtroendeman och sade att inte i någotdera fallet övertidsersättning skulle utgå. Statsrådet har också i en speciell kommentar i propositionen 1974:88 sagt att skyddsombud och fackliga förtroendemän skall jämställas. Detta är naturligtvis en rimlig ståndpunkt. I det här nya läget, med en förändring i lagen om fackliga förtroendemän, skulle jag vilja ha en kommentar av statsrådet Leijon i denna fråga. Låt mig därefter gå över till reservationerna. I reservationen 1 av herr Hallgren föreslås att ersättning för övertid skall utgå oavsett om övertidsarbetet, som det står, förorsakas av arbetsgivaren eller ej. Jag blev litet fundersam över yrkandet, speciellt när jag ser vilka som är motionärer. Fackföreningsrörelsen har alltid krävt att övertid skall bort. Vi har nu kommit dithän att övertidsuttaget be 87 gränsas till 150 timmar per år; därefter skall den fackliga organisationen yttra sig om dispensmöjligheter. Att i det läget verka för nya typer av övertid förefaller inte speciellt övertänkt. Hela tanken med lagstiftningen om facklig förtroendeman är att förtroendemannen skall slippa arbeta på icke ordinarie tid. Arbetet som facklig förtroendeman skall jämställas med övrig produktion. Argumentationen i den aktuella motionen tyder på dålig kunskap om det praktiska arbetet för förtroendemännen. Om ett företag har fler skift är det naturligtvis en anställd på det aktuella skiftet som skall fungera som facklig förtroendeman. En av poängerna är att de fackliga förtroendemännen skall arbeta och verka tillsammans med sina kamrater. Skiftarbetarna skall naturligtvis ha samma tillgång till facklig förtroendeman som de som arbetar på dagtid. I motionen 2130 föreslår vpk att politisk verksamhet skall omfattas av förtroendemannalagen, att endast fackföreningen skall ha att avgöra vilken tid som bör åtgå för att fullgöra förtroendeuppdraget samt att inget skadestånd skall kunna ådömas facklig organisation eller facklig förtroendeman. I inrikesutskottets betänkande har dessa avsnitt gåtts igenom mycket noga, och jag ber att få hänvisa till utskottets skrivning. Den problematik som herr Hagberg i Borlänge anförde som motivering finns alltså förklarad i betänkandet. Moderaterna har avgivit en reservation med yrkande om avslag på motionen 650. Jag skall endast yrka bifall till utskottets hemställan i det avseendet, vilket innebär avslag på reservationen. Som enda kommentar vill jag påpeka att alla i utskottet — utom moderaternas representanter — är ense om att den aktualiserade frågan snarast skall tas upp till övervägande. Jag yrkar därmed, herr talman, bifall till inrikesutskottets hemställan i betänkandet nr 15.

Herr talman! Det är riktigt som herr Ulander sade att arbetsdomstolen också har tagit upp frågan om arbetarskyddslagen och uttalat att inte heller den ger någon rätt till ersättning om skyddsarbetet förläggs utanför den ordinarie arbetstiden. Den Åmanska utredningen föreslog att det skulle finnas en samordning mellan förtroendemannalagen och arbetarskyddslagen. Men flera av remissinstanserna, bl.a. SAF och LO, sade att det skulle vara en rad olägenheter förenade med det, och man föreslog i stället att arbetsmiljöutredningen i sitt fortsatta arbete skulle ta upp den här övergripande samordningsfrågan. Man kan också säga att skyddsarbetet ute på arbetsplatserna har en särställning, eftersom arbetsgivarna i många fall är positivt inställda till den typ av arbete som utförs av skyddsombuden. Herr Ulander påpekade sedan att jag i förarbetena till förtroendemannalagen uttalat att det inte borde föreligga hinder för att den delvis längre gående regleringen i själva förtroendemannalagen i praktiken an vänds också för skyddsombuden. Jag förutsatte att arbetsmiljöutredning — Nr 93 en också skulle ta upp samordningsfrågorna till skyndsam behandling. Onsdagen den Om det i praktiken skulle visa sig finnas påtagliga svårigheter skulle 28 maj 1975 de också tas upp till behandling mycket snabbt. Några sådana svårigheter. == har emellertid såvitt jag vet ännu inte inträffat, utan man har kunnat = Facklig förtroendearbeta med skyddsfrågorna på ett sätt som i stort sett har överensstämt — mans ställning på med förtroendemannalagens regler. arbetsplatsen De uttalanden som gjordes i propositionen om förtroendemannalagen godtogs av riksdagen, och jag anser självfallet att även de nu föreslagna ändringarna i förtroendemannalagen i praktiken bör tillämpas på skyddsombuden och skyddsarbetet.
Herr talman! Herr Ulander ville tillvita mig dålig kunskap om den facklige förtroendemannens verksamhet, framför allt när det gäller sådana arbetsplatser där man har oregelbundna arbetstider och skiftarbete. Jag vet inte vem av oss som har de sämsta kunskaperna om det. Eftersom jag i många år har varit facklig förtroendeman på arbetsplatser där det har förekommit skiftarbete känner jag väl till problemen och vet hur det går en förtroendeman. Det är ett hårt arbete att vara förtroendeman på sådana arbetsplatser, och det är svårt att arbeta så att det täcker i alla led. Uppgifterna kan variera från arbetsplats till arbetsplats. Men vad jag har velat peka på är att det kan vara problem med den ekonomiska delen, och de bör i så fall lösas förhandlingsvägen. Den andra delen är att man skall rätt till ersättning när man inte kan fullgöra arbetsuppgifterna under ordinarie arbetstid utan tvingas att ägna sig åt dem på annan tid på grund av arbetsplatsens karaktär. Då bör man också ha betalt för sådan tid. Det tycker jag vore en rimlig konsekvens av vad som står i förtroendemannalagen. Sedan var herr Ulander också mycket kort när det gäller de andra delar som vi har föreslagit, framför allt då vad gäller den politiska verksamheten, som skall tas bort ur lagen om facklig förtroendeman. Utskottet hänvisar där bara till att man önskar förändringar och säger att en utredning har kartlagt den politiska propagandan på arbetsplatserna. Men utskottet går helt förbi den väsentliga delen, nämligen att i den fackliga verksamheten ingår en s.k. politisk verksamhet. All facklig verksamhet är väl politisk, men den s.k. politiska verksamheten som här avses i lagen ingår som en naturlig del i verksamheten. Och lagen har sådan utformning att den skiljer ut denna verksamhet och sätter ett kryss på förtroendemannen genom att arbetsköparen kan hänvisa till att han inte får bedriva den eller den verksamheten. Det betyder att man tillåter arbetsköparna en inblandning i den facklige förtroendemannens verksamhet under den ordinarie arbetstiden. Det är en klar begränsning, som kan få mycket stora konsekvenser i ett längre perspektiv. Därför tycker jag att den undanglidning som utskottet här gör inte bara är att beklaga, den är också i och för sig ett svek mot de förtroendemän som får brottas 89 med denna problematik.
Herr talman! Jag ber att få tacka fru statsrådet Leijon för svaret på min fråga. Sedan är det väl lämpligt att jag också svarar på de frågor som herr Hagberg i Borlänge framställde. Herr Hagberg tog upp problemet med att de fackliga förtroendemännen har svårt att kunna organisera sitt arbete och att de ibland måste arbeta på annan tid än den ordinarie arbetstiden. Men om herr Hagberg har varit facklig förtroendeman i många år måste han väl ändå ha kommit underfund med skillnaden före och efter den 1 juli 1974. Då kom nämligen lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, som bl.a. innebär att de fackliga organisationerna själva utser antalet förtroendemän på respektive arbetsställe. Det gör naturligtvis att det kan utses ett så stort antal människor till detta i och för sig mycket svåra uppdrag, att de som åtar sig det slipper arbeta på övertid och på annan tid än arbetstid. Dessutom är detta, som jag sade i mitt förra inlägg, en facklig fråga. Den har varit omdiskuterad, och det har förekommit många tvister vad gäller att slippa arbeta på övertid. Tidigare har man haft ett krav på sig till ett stort övertidsuttag, men nu har det begränsats. Det finns anledning för oss som arbetar med dessa frågor att se till att antalet övertidstimmar för fackligt arbete inte utökas. Jag delar i och för sig uppfattningen att det är svårt att särskilja facklig och politisk verksamhet. Därför har man också gett arbetsrättskommittén i uppdrag att studera dessa frågor. Reservationen överensstämmer kanske inte med herr Hagbergs resonemang om detta. Jag tycker exempelvis att det är otillständigt av en arbetsgivare i ett företag att inte tillåta fackliga lokala organisationer att inbjuda en politiker, som de har samhörighet med, för att diskutera med denne under fritid, på raster eller efter arbetstid. Problemet är nog ändå så stort att det tarvar en undersökning, och en sådan pågår inom arbetsrättskommittén. Det är icke på något sätt ett försök att glida undan, utan det är helt enkelt en realistisk bedömning av situationen i denna fråga.
Herr talman! Efter att ha hört herr Ulanders senaste beskrivning av en förtroendemans arbetssituation så förstår jag att han nog inte har upplevt en arbetsplats med skiftarbete. Jag vet exempelvis att klubboch gruppordföranden i stora järnverk och på andra arbetsplatser måste ha nära kontakt med arbetarna. Uppdraget kan inte splittras upp i flera olika delar, utan det måste vara en bred kontakt. Det medför en hel del arbete utanför den ordinarie arbetstiden, oavsett om fackligt arbete får utföras på arbetstid. Det gäller också en hel del förkontakter om förhandlingsverksamheten och liknande. Därför tycker jag att den följdverksamhet som direkt knyts till förtroendeuppdraget också bör betalas när det måste läggas utanför den ordinarie arbetstiden. Vad gäller den politiska verksamheten är det inte bara fråga om att arbetsgivaren kan förbjuda förtroendeman att inbjuda exempelvis en po = Nr 93 litiker, utan det är också fråga om innehållet i förtroendemannens upp Onsdagen den gifter. Fackföreningen kan engagera sig i kommunaloch riksfrågor på 28 maj 1975 betald arbetstid. Det kan vara viktiga frågor för arbetarna, men de berör kanske inte direkt den aktuelle arbetsgivaren och fackföreningen. För = Facklig förtroendetroendemannen blir alltså avskild från att på betald arbetstid bedriva mans ställning på sin verksamhet, eller om han inte direkt blir det så får han trycket från arbetsplatsen arbetsköparen på sig att inte engagera sig i vissa frågor som inte direkt berör arbetsplatsen. När man alltså lägger sig i den fackliga verksamheten på det sättet så kan man inte tala om att fackföreningen bedriver en
Herr talman! Jag vidhåller definitivt att man skall avlasta de fackliga förtroendemännen deras arbete på kvällarna, eftersom det finns mycket annat än detta som aktivt folk sysslar med på sin fritid. Vad avdelningarna skall göra — och vilket också görs inom de fackliga organisationerna — är att utse det antal förtroendemän som behövs. Vad beträffar den politiska sidan uttryckte jag mig kanske litet luddigt, eftersom budskapet inte gick fram. Jag menar att det här är svåra problem och att det därför är vettigt och väsentligt att de utreds. Just detta håller man också på med, och det är grunden till inrikesutskottets förslag i denna fråga. Jag ber att ytterligare en gång få yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet nr 15.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande nr 13 behandlar propositionen 25 angående riktlinjer för älgvården jämte motioner. I propositionen föreslås att samordnad jakt införs i hela landet som princip. Det innebär att licensområden bestående av en eller flera fastigheter skall bildas. Tilldelningen skall ske med hänsynstagande till dels tillgången på älg, dels markernas storlek. Förhållandena varierar givetvis i olika delar av landet och därmed också tilldelningen. Länsälgnämnder skall utses som skall handlägga frågorna på det regionala planet. Avsikten med samordnad jakt är att åstadkomma en lugnare och mera sansad jakt, en god biologisk avskjutning etc. Genom en lugnare jakt bör riskerna för olyckor bli mindre liksom riskerna för skadeskjutning av djur. Om dessa frågor är vi helt överens. Jag vill ändå i detta sammanhang ha sagt att sansade, lugna och ansvarskännande människor givetvis kan åstadkomma dessa effekter oavsett om de deltar i allmän jakt eller licensjakt. Älgjakten har hittills bedrivits dels såsom licensjakt med en jakttid på upp till 30 dagar, dels såsom allmän jakt som har omfattat mellan två och fem dagar. Nu föreslås att samordnad jakt skall införas. Det innebär att jakt skall bedrivas områdesvis med en viss älgtilldelning i dessa licensområden. Enligt propositionen skall jakttiden kunna utsträckas upp till 20 dagar. Propositionen föreslår också att sådana älgjägare vilkas marker är för små för att utgöra eget licensområde och som av någon anledning inte vill eller kan ansluta sina marker till licensområde skall kunna erhålla en tilldelning av ett vuxet djur och en kalv per registrerad jaktenhet. Anmälan om sådan jakt skall göras till länsstyrelsen. Sådana jägare får dock, det vill jag starkt betona, inte lika lång jakttid som licensjägarna. De får en jakttid på 2-5 dagar i stället för att licensjägarna har upp till 20 dagar enligt propositionen. Detta innebär att dessa små markägare skall ha tur för att få älg. I motioner, bl.a. av herr Stadling m.fl., har föreslagits att de jägare som inte tillhör licensområdet endast skall få skjuta en kalv per jaktlig enhet. Utskottsmajoriteten har gått på det förslaget, dock med den ändringen att vederbörande länsstyrelse skall kunna ge tilldelning även av ett vuxet djur om särskilda skäl föreligger. I reservationen 1 har en stark minoritet — 7 mot 8 — gått på propositionens linje. Det förfarande som den knappa majoriteten föreslår finner vi reservanter vara administrativt betungande. Inte heller anser vi det vara nödvändigt, eftersom dessa mindre markägare har en betydligt kor tare tid att jaga på. Man har rätten att ta ett vuxet djur och en kalv, men det är ingalunda säkert att de lyckas därmed. Av erfarenhet vet vi att det är sällan som dessa små markägare får något alls. Vissa år kan det bli ett bra resultat, särskilt om det är få jägare, medan det andra år inte blir någonting. Licensområdena får i allmänhet vad de har rätt att ta dels därför att man där har större marker, dels därför att man har längre tid att jaga på. Hitintills har de markägare som stått utanför licensområdena fått ta hur många djur som helst. Likväl är det antal djur som de skjutit obetydligt mer per arealenhet räknat än det antal djur som skjutits på licensområdena. Jag vill gärna säga att det är viktigt att hålla detta i minnet. Enligt propositionens förslag skall det nu införas ytterligare begränsningar. Dessa små markägare får inte längre tid än nu att jaga på och de får inte skjuta mer än högst ett vuxet djur plus en kalv. Det kan för den skull förutsättas att ett mindre antal djur blir skjutna på dessa små marker än vad som tidigare varit fallet. Kanhända kommer det att på licensområdena skjutas flera djur per arealenhet räknat när detta förslag har genomförts. De små markägare som ligger utanför licensområdena får nu göra eftergifter. För det första införs principen om samordnad jakt, och för det andra får de en begränsad älgtilldelning i förhållande till vad som tidigare varit fallet. Man bör naturligtvis sträva mot en samordnad jakt för bättre biologisk avskjutning, en mer sansad jakt med färre olyckor och färre skadskjutningar. Detta åstadkommer man kanske inte på en gång. I propositionen tas på denna punkt ett ganska långt steg, och som jag ser det är det en bra kompromiss. Skulle man gå på utskottsmajoritetens förslag eller — än värre — på förslaget i herr Stadlings motion får vi kanske en ökad ovänskap mellan jägarna. Och vad värre är: om eftergifterna blir större än vad propositionen föreslår kan vi få betydande risker för tjuvskytte. Människor som känner sig kränkta reagerar gärna på det sättet. Vi bör göra vad vi kan för att sansa jägarna och för att få en lugnare jakt. Enligt min uppfattning kommer detta att lyckas om vi försöker få jägarna med i så stor utsträckning som möjligt i den samordnade jakten. Jag vill för den skull yrka bifall till reservationen 1. Svenska jägareförbundet har uttalat farhågor för att det nya systemet skulle slå sönder de licensområden som finns. Den biologiska avskjutningen skulle bli sämre och älgstammen skulle minska. Jag tror inte att det blir så, men skulle farhågorna besannas skulle den missnöjespropaganda som förbundet bedrivit under denna tid vara orsaken härtill. Man har från förbundets sida förhärligat de utomstående markägarna när det gäller möjligheterna till resultat. I verkligheten är det så att de som inte deltar i licensområden får det betydligt sämre i fortsättningen än vad de hittills haft. Och varför skulle då avskjutningen bli större? Jordbruksministern föreslår i propositionen en försökstid med systemet på fem år. I motionen 1952 har jag föreslagit tre år — detta för att vara helt säkerställd på att inga som helst katastrofer med det föreslagna systemet skall kunna uppstå. Då får de olika kategorierna jägare visa hur de vill bedriva jakten. De måste var och en på sitt håll, vilken av falangerna de nu tillhör, visa det ansvar som ändå kan krävas. På tre år kan den biologiska avskjutningen ej äventyras. Ej heller kan vår nuvarande älgstam, som är ganska stor, bli särskilt decimerad. Även om jag inte tror på någon katastrof om propositionsförslaget går igenom, har jag genom motionen velat skapa en möjlighet att se hur stämningen vid ombildningen av jaktvårdsområdena blir. Denna ombildning skall ju ske successivt vartefter tiden för nuvarande jaktvårdsområden går ut. Följer riksdagen min reservation, får man tillfälle att se hur människor reagerar när det gäller ombildningen av jaktvårdsområdena. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 5. Om riksdagen följer den, kan man vara helt säker på att inga större förändringar i avskjutning m.m. sker. I avsikt att få en lugnare jakt har jag anslutit mig till utskottsmajoritetens förslag om att länsstyrelserna bör ha möjlighet att förlänga jakttidens längd utöver det maximiantal på 20 dagar som propositionen föreslår. Kanhända kan detta också vara en sporre för att få flera att gå in i eller bilda licensområden. Förlängningen av jakttiden skall ju ske närmare mot vintern, och då bör den kunna accepteras även av fritidsfolket. Jag utgår från att vederbörlig hänsyn tas även till de människor som måste befinna sig i skogen för att klara sitt och familjens uppehälle, alltså de som måste arbeta där. Maximitiden har hittills varit 30 dagar. Med hänsyn till att största smidighet i systemet bör uppnås bör den tid som anges i majoritetsförslaget inte vara omöjlig att godta. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens förslag på denna punkt, vilket innebär att jag yrkar avslag på reservationen 2 av herr Takman. Beträffande länsälgnämnderna och deras befattningshavare har jag anslutit mig till utskottsmajoritetens förslag, som innebär den förändringen i förhållande till propositionen att länsstyrelserna skall ha fria händer att utse befattningshavarna. Jag kan inte finna det vara något fel att länsstyrelserna får denna rätt. Vi satsar stora pengar till Svenska jägareförbundets verksamhet. Förbundet har anställda länsjaktvårdskonsulenter, som bör kunna klara detta jobb, utan att vi för skattebetalarnas pengar anställer fler befattningshavare. Utskottsmajoriteten anser att dessa konsulenter skall kunna utses. Länsstyrelserna skulle i så fall få fria händer, vilket inte bör vara något fel. Skulle dessa befattningshavare visa sig partiska — som vissa har talat om, men som jag ej tror — finns ju möjligheten att ändra på detta senare. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag på denna punkt, vilket innebär avslag på reservationen 4. Denna proposition heter Riktlinjer för älgvården — observera ordet älgvård. Herr talman, ärade kammarledamöter! Skall man kalla denna i praktiken starkt diskuterade jakten på begärliga djur för vård? Det går ut på jakt och på att skjuta bort djur. Varför inte då kalla propositionen Riktlinjer för älgjakten? Det är jakt det handlar om, och det har jag gärna inom parentes velat säga i det här sammanhanget. Herr talman! Jag sammanfattar: En samordnad älgjakt är ett tvång. Jag hävdar att frivillighet bör råda. Propositionen vill främja samordning, men denna bör ske på frivillig grund. Låt oss arbeta för en lugnare jakt med större hänsyn och förståelse mellan olika kategorier jägare. Låt oss på det sättet också förebygga tjuvjakt. Det gör vi genom att följa reservationen 1, som innebär en kompromiss mellan två starka åsikter. De mindre markägarnas intressen måste beaktas, och då kan man inte bortse från de här förhållandena.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

Herr talman! Regeringens proposition nr 25 och därav följande jordbruksutskottets betänkande nr 13 upptar en fråga som kanske mer än någon annan engagerar de människor som berörs därav. Det handlar om riktlinjerna för den framtida älgvården. Jag har förståelse för dem som har svårt att fatta det intensiva engagemang som jägarna lägger i dagen när denna fråga diskuteras. Man måste sannolikt själv vara jägare för att fullt kunna förstå det. Det regeringsförslag som vi nu diskuterar har föregåtts av en lång och mycket intensiv debatt i jägarkretsar. Meningsmotsättningarna om hur den framtida jakten skall utformas har varit hårda och ibland oresonliga. En grupp har hävdat att total reglering av jakten är den enda riktiga formen. En annan grupp har hävdat att allmän älgjakt under några få dagar är en bättre form. Men utöver förespråkarna för de två nämnda formerna finns det en rätt stor grupp jägare som anser att nuvarande form med blandning av licensjakt och allmän jakt fungerar bra. Denna grupp har av förståeliga skäl inte deltagit lika intensivt i debatten. Nöjda människor brukar vara tysta. Den kritik som riktas mot de två formerna reglerad jakt och allmän jakt måste efter en analys medges i vissa delar vara befogad. Mot allmän jakt har den kritiken framförts att man under denna form fäller fler älgar efter areal än under reglerad jakt, att avskjutningen är för hög för att vara förenlig med en god älgvård, att man tär på det kapital som spars under reglerad jakt eller, som denna jaktform också kallas, särskild jakttid. Dessutom hävdas att allmän jakt öppnar möjligheten för rovjakt på små marker. Kritiken i dessa avseenden äger en viss riktighet. Det kan belysas av befintlig statistik. För jaktåret 1974 var avskjutningen ca 5 96 högre under allmän jakt än under reglerad jakt. För 1973 var den ca 10 96 högre. Om man går ut ifrån att avskjutningen under reglerad jakt är rätt anpassad, vilket jag inte alla gånger är beredd att ta gift på, skulle enligt statistiken avskjutningen vara 5 å 10 96 för hög under den allmänna jakten. I varje fall kan man säga att den är så mycket högre. Samtidigt går det inte att förneka att det i en del fall förekommit för stor avskjutning på små marker. Från motståndarna till reglerad jakt har hävdats att jaktformen lätt kan leda till att jakträttsinnehavare med små marker kan bli uteslutna från möjligheten att bedriva jakt efter vuxen älg. Det har vidare hävdats att många jakträttsinnehavare kan tvingas till att betala betydligt högre jaktarrenden vid anslutning till licensområde än de eljest skulle behöva göra. Dessutom innebär en anslutning många gånger att befintliga jaktkamrater inte kan inrymmas i jaktlaget inom licensområdet. Även denna kritik äger viss riktighet. Jag vill dock påstå att kritiken mot de båda jaktformerna i den allmänna debatten ofta varit starkt överdriven. » Jordbruksministern har tagit fasta på kritiken mot de båda jaktformerna och i propositionen lagt ett förslag, som bör eliminera den kritik som riktats mot de båda jaktformerna. Förslaget innebär i korthet en strävan till samordnad älgjakt. Den reglerade licensjakten förblir oförändrad. Den försöksverksamhet med totalreglerad älgjakt i de tre försökslänen — Kronoberg, Västmanland och Norrbotten — fortsätter under nuvarande former. En av de väsentliga förändringarna i förslaget är att den nuvarande formen för allmän jakt försvinner. Den ersätts med att de jakträttsinnehavare, som inte kunnat eller av andra skäl inte anslutit sina marker till licensområde, får möjlighet att på generell licens fälla vuxen älg och kalv. Förslaget innebär att avskjutningen under den nya formen med generell licens — som motsvarar vad som nu benämns allmän jakt — avsevärt måste minska. Den som tidigare under allmän jakt kunde fälla så många älgar han kunde komma åt, kan nu med det nya förslaget endast fälla ett vuxet djur och kalv. För att uppnå en i förhållande till areal procentuellt likvärdig avskjutning mellan de två jaktformerna skulle man — vilket framgår av vad jag tidigare sagt — behöva minska avskjutningen under allmän jakt med ca 10 96. Jag har med ledning av avskjutningsstatistiken roat mig med att räkna ut vad det nya förslaget med generell licens skulle innebära i minskad avskjutning. Jag har räknat på två län. Ett med relativt hög andel av markerna anslutna till licensområden och ett med en ganska låg anslutning. Båda bör vara representativa för landet. Om det nya förslaget hade tillämpats under jaktåret 1973, skulle i båda fallen avskjutningen av vuxna djur ha minskat med 20 96. Om man inte räknar med någon förändring av antalet fällda kalvar, skulle avskjutningen totalt minska med 14 å 15 6. Mitt räkneexempel gör inte anspråk på att vara någon statistiskt säker prognos. Men resultatet är fullt logiskt och bör utvisa en klar trend i utvecklingen, om riksdagen beslutar i enlighet med propositionens förslag. Det bör därmed också tillgodose dem som hävdat att det fälls för mycket älg under allmän jakt. Regeringens förslag innebär dessutom en annan väsentlig förändring, nämligen att möjligheterna att bedriva rovjakt försvinner. Vidare föreslås i propositionen att jakttiden för reglerad älgjakt blir högst 20 dagar men med möjligheter för länsstyrelserna att förlänga jakten något om speciella omständigheter så kräver. Den enda kommentar jag vill göra till det förslaget är att det måste anses som en rimlig avvägning mellan jägarintressena och det övriga friluftslivets intressen. Nästan ingen jagar i dag längre än 20 dagar, varför det endast i undantagsfall kan föreligga ett reellt behov av en längre jakttid. Jag ser dessutom ingen skillnad mellan propositionens förslag och utskottsmajoritetens förslag i detta avseende. Målet för älgvården är enligt departementschefens förslag samordnad älgjakt. Men förslaget tar sikte på en mjuk övergång. Det är enligt reservanterna i jordbruksutskottet en riktig målsättning. Regeringens förslag öppnar också på en annan punkt ökade förutsättningar för en sådan mjuk övergång. Jag avser förslaget om inrättande av älgvårdsområden. Jakten ingår paradoxalt nog som en viktig del i älgvården. Älgvård kan inte bedrivas på enskilda fastigheter vare sig de är stora eller små. Den måste bedrivas i större regioner. Regeringen har därför föreslagit att länen indelas i älgvårdsdistrikt. Vidare föreslås länsstyrelserna att årligen kalla jägarna inom resp. älgvårdsområden till gemensamma möten. De skall där ha möjlighet att diskutera älgvården och formerna för jakten. Genom att ta bort möjligheterna till fri avskjutning och genom att ge jägarna ett större ansvar och medinflytande över älgvården inom sina egna älgvårdsområden stimulerar man till en ökad samordning av jakten. Att ge jägarna möjligheten att resonera sig fram till lämpliga lösningar av hur jakten skall samordnas och hur älgstammen skall beskattas är ett alternativ till att tvångsvis sammanföra jägarna i licensområden. Under behandlingen i jordbruksutskottet har en knapp majoritet av ledamöterna funnit sig ha anledning att föreslå ändringar i regeringsförslaget. På den viktigaste punkten rör det sig om ett bifall till motionen 1955 av herr Stadling m.fl., som föreslår en produktionsoch urvalsinriktad avskjutning, vilket översatt i klartext betyder total reglering av älgjakten. Även om utskottsmajoriteten gjort en viss uppmjukning av motionens förslag är innebörden i stort sett densamma. Utskottsmajoriteten har försökt att åstadkomma en kompromiss mellan motionens förslag och propositionen. Man går emot regeringsförslaget om rätt till jakt efter vuxet djur på generell licens på fastigheter som inte är anslutna till licensområden. Man medger dock att det finns behov av att bereda sådana jakträttsinnehavare vissa möjligheter att efter särskild ansökan till länsstyrelsen erhålla licens på vuxen älg. Utskottsminoriteten har inte ansett sig kunna ansluta sig till denna kompromiss. Jag vill redan nu säga, att propositionen som sådan måste betecknas som en kompromiss mellan de två oförenliga ståndpunkterna, total reglering av jakten och allmän jakt. I regeringens kompromiss har företrädarna för den allmänna jakten fått göra den stora eftergiften. Att sedan, som utskottets majoritet gör, försöka göra en kompromiss av en kompromiss är inte lätt. Jag vill nog också påstå att utskottsmajoriteten inte lyckats särskilt väl. Majoritetens förslag innebär i sak totalreglering. Men förslaget skapar en enorm byråkrati med ett mycket stort antal ansökningar till länsstyrelserna, en svår handläggning för länsälgnämnder och länsstyrelserna. Dessutom öppnar det vägen för ett mycket stort antal besvärsärenden. Det måste bli en oerhört grannlaga uppgift för beslutsfattarna i länsstyrelser och länsälgnämnder att avgöra vem som har tillräckligt starka skäl för att inte ansluta sig till ett licensområde och därmed få favören att fälla en vuxen älg. De som inte kommer att åtnjuta denna ynnest kommer självfallet att bli ytterst besvikna. Såvitt jag begriper kommer förslaget att konservera den hätska debatt om under vilka former älgjakten skall bedrivas som vi under en lång tid har fått uppleva. Om så skulle bli fallet, beklagar jag livligt att propositionens syften att åstadkomma en god älgvård under lugna och avspända former omintetgjorts. De reservanter som återfinns under reservationen 1 i jordbruksutskottets betänkande nr 13 har delat regeringens synsätt att älgstammens utveckling i landet är tillräckligt god för att man inte skall behöva ta till så hårda former av reglering som majoritetens förslag innebär. Låt mig, herr talman, i siffror något belysa älgstammens goda utveckling i vårt land. År 1920 uppskattades antalet älgar i vårt land till ca 3 000 djur, 1945 till 47 000 djur och i dag uppskattas det till ca 180 000 djur. Denna mycket goda ökning av älgstammen har åstadkommits trots en kraftigt ökad avskjutning. 1930 fälldes ca 5 000 älgar, 1960 ca 30 000 och 1974 ca 47 000. Vi kan konstatera att trots en kraftigt ökad avskjutning har vi i dag utan överdrifter Europas finaste älgstam, kanske t.o.m. världens finaste. Hur ser då förutsättningarna ut för framtiden? Enligt min uppfattning utomordentligt goda. Man kan om man vill räkna sig fram till förutsättningarna. Om propositionens förslag går igenom och man försiktigt optimistiskt räknar med att avskjutningen under den generella licensjakten — som i stort motsvarar den allmänna jakten i dag — minskar med 10 96, kommer man fram till följande resultat. 1973 sköts under den allmänna jakten drygt 15 000 älgar. Om avskjutningen enligt förslaget minskar med 10 96 innebär det att man första året spar drygt 1 500 älgar. Om man räknar med att hälften av dessa är kor, som varje år i genomsnitt föder en kalv — det är mycket lågt räknat — och man i tio år spar detta kapital tillför man älgstammen drygt 87 000 nya älgar. Dessutom har älgstammen under de senaste 30 åren ökat med i genomsnitt 4 400 djur per år. Bibehåller man nuvarande tämligen höga ökningstakt i avskjut ningen, spar man under tio år ytterligare ihop 44 000 djur. Om man lägger det till dagens siffror över älgstammen innebär det att vi om 10 år skulle ha en älgstam om 311 000 djur. Kan vi ha en så stor älgstam? Knappast — andra faktorer kommer att begränsa dess storlek. Jag vet att man kan göra många invändningar mot mitt teoretiska sätt att räkna. Men om man motiverar en hård reglering med att det skjuts för mycket älg under allmän jakt, så måste det vara riktigt att räkna med att de djur som spars genom en minskad avskjutning skall behållas för uppbyggande av en talrikare älgstam. Jag gör inte anspråk på att utvecklingen blir exakt den som anges i mitt lilla räkneexempel. Men det anger en klar tendens och belyser vilka utomordentliga förutsättningar det finns för att bygga upp en älgstam, som t.o.m. är större än vad vi ur andra synpunkter kan tolerera. Vi vet att man redan nu i många län har en så talrik älgstam, att man bl.a. av trafiksäkerhetsskäl i stället för att öka stammen får lov att inrikta sig på att reducera den eller bibehålla den på nuvarande nivå. Jag medger dock att man i en del län både från trafiksäkerhetssynpunkt och från betesskadesynpunkt kan tillåta stammen att växa ytterligare. Jag har med denna sifferexercis velat belysa, att vi med nuvarande former för jaktens utövande har byggt upp en älgstam som på de flesta håll i landet är mycket god. Med propositionens förslag ökas förutsättningarna för en gynnsam utveckling. Jag vill erinra om att regeringsförslaget medger rätt för länsstyrelserna att införa förbud mot att fälla ko eller korta ner jakttiden för generell jaktlicens, om man vill ta till hårdare restriktioner för att snabbt bygga upp en talrik älgstam. Jag medger gärna att för en kontroll av avskjutningen, syftande till att bygga upp en talrik älgstam, är totalreglering ett bra system. Men med den goda utveckling som vår älgstam har behöver vi inte tillgripa perfektionism. Vi behöver inte med hårda bestämmelser kränka människornas frihet i denna fråga. Vi har råd att vara generösa. Vi har tid på oss att avvakta en lugn och sansad utveckling i en fråga, där berörda människor har ett starkt känsloengagemang. Att som utskottsmajoriteten vill göra säga åt en inbiten älgjägare, att han endast får gå ut och jaga en älgkalv, är nästan som att slita hjärtat ur bröstet på honom. Han upplever det närmast som ett hån. Jag utgår ifrån att det kommer att resas invändningar från talare efter mig. Man kommer sannolikt att invända att jägaren i detta fall väl får ansluta sig till ett licensområde för att få möjlighet att jaga vuxen älg. Det kan i stora drag vara riktigt. Men i det erbjudandet kan ligga höga jaktarrenden, som han inte anser sig ha råd med, eller ett erbjudande om att han får ansluta sig själv med sina marker men får lämna sina jaktkamrater hemma. Det kan motiveras med att hans marker är för små för att de skall bära mer än en jägare eller med att det, om han skall ta sina kamrater med sig, blir för många i jaktlaget. Problemen kan vara många och skiftande. I propositionen föreslås att det nya systemet skall utgöra en försöks verksamhet under fem år. Under denna tid kommer ingen olycka att inträffa med älgstammens utveckling. Den kommer att vara god även fortsättningsvis. Vi har råd att visa en generositet mot de många jägare som så innerligt önskar att få pröva de nu föreslagna formerna. Eftersom jag under en mycket lång period har fått lov att ägna en stor del av min tid åt att diskutera formerna för älgjakten, har jag fått möjlighet att ta del av många synpunkter. Jag har själv fått många brev och telefonsamtal. Jag har dessutom tagit del av många andras brev och läst otaliga tidningsinsändare. Jag har fått både ris och ros för denna min verksamhet. Eftersom riset och rosorna väger tämligen jämnt, kan jag ta det med jämnmod. Men det har ändå gett mig bevis på stämningsläget i den här frågan, där engagemanget många gånger är mycket intensivt. Låt mig, herr talman, citera ur ett par brev. I det första argumenterar brevskrivaren för att allmänjägaren är lika god jaktvårdare som andra. Han menar att jägarens ansvar och kunskaper har avsevärt större betydelse för älgvården än olika jaktformer, och han beskriver jägarens avgörande så här: ”Beslutet fattar jägaren öga mot öga med älgen. Men det har föregåtts av åratals inre funderingar, planläggning med jaktkamrater och efter vad jag tycker har allmogejägaren skött sina små arealer med ansvar. Vad som alltså är viktigt i detta sammanhang är att de är människor med naturen, som håller skogen, myren, morgondiset högre än exempelvis stränderna på Mallorca. Det vore omänskligt att beröva oss och våra efterkommande denna rätt som allmogejägaren alltid har haft och som han har rätt till. Det är alltså orätt att beskylla den lille markägaren för att bedriva slumpmässig skattning av älgstammen. Han accepterar om myndigheterna skär ner jakttiden från 5 till 3 dagar. Han accepterar om myndigheterna något eller några år fridlyser exempelvis ko med kalv.

Min gård ligger intill en stor gård. Dom fäller 35-40 älgar per år sedan säljer de kött för 40-45 000 kronor. Vi som får en kalv på 75 kg och förlorad arbetsförtjänst så blir det inte mycket kvar. Vi är 4 st som jagar hos mig varje år. Ville bara tala om hur det är och hur det kanske blir om det går igenom, så blir det många som inte kan jaga älg efter detta. Det talas om jämlikhet, var finns den?” Brevet slutar med en förhoppning om att regeringens förslag skall gå igenom i riksdagen. Herr talman! Jag tar inte ställning till de argument som har framförts i breven, men det är sådana här känslomässiga skäl och svårigheterna att finna exemplariska jaktformer som har avgjort mitt ställningstagande. Jag anser att med den goda utveckling vi ser hos vår älgstam har vi råd att vara generösa, har vi råd att ta propositionens förslag. Vi kommer ändå fortsättningsvis att ha en mycket god utveckling av vår älgstam. Till sist, herr talman, vill jag helt kort beröra reservationen 4. Utskottsmajoriteten vill öppna möjlighet för länsjaktvårdskonsulenterna att vara föredragande vid länsälgnämndernas sammanträden, om länsstyrelsen så beslutar. Det är ingen stor fråga. Jag vill bara poängtera att det är många intressen som skall tillgodoses vid en länsälgnämnds sammanträden. Jägarintressena kommer att vara väl representerade. Om man utser länsjaktvårdskonsulenterna till föredragande i nämnderna, öppnar man sig för kritik mot att jägarintressena fått en för stark ställning.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

Herr talman! I regeringens proposition påpekas att älgjakt årligen bedrivs av mellan 150 000 och 200 000 jägare. Även om jag har hört högre siffror nämnas, tycker jag att detta i någon mån anger bakgrunden till det stora intresse varmed propositionen dels har emotsetts, dels visats vid själva behandlingen här i riksdagen. Egentligen har diskussionerna om det väntade förslaget pågått i flera år — man kan väl åtminstone säga sedan regeringen påbörjade den försöksverksamhet som pågått i försökslänen. Under denna tid har jag för min del av och till konfronterats med de bekymmer och den oro som många älgjägare visat inför utvecklingen beträffande älgjakten. Den signalerade övergången till uteslutande licensjakt har skrämt i synnerhet de små markägarna, men också jägare utan markinnehav, som räknar sig till de mindre bemedlade, har delat deras betänkligheter. När därför regeringens proposition kom och visade sig innehålla förslag som även fortsättningsvis skulle möjliggöra för små markägare att i något så när liknande former bedriva älgjakt, mottogs detta med stor lättnad hos dem. Det råder väl heller inget som helst tvivel om att regeringens kompromiss på den här punkten utgör en eftergift för den starka opinion som utvecklats mot tanken på uteslutande licensjakt — och som bl.a. resulterat i att den mindre jägarorganisationen, Jägarnas riksförbund Landsbygdens jägare, den senaste tiden ökat sitt medlemsantal. Vi som står bakom motionen 1954 har mot den här bakgrunden i stort yrkat bifall till propositionen, utom på ett par punkter, vilka jag skall återkomma till. Men först några mera principiella funderingar över älgjakten som sådan och jakten över huvud taget. Det har vid behandlingen av den aktuella frågan inte framkommit något som tyder på några speciella partilinjer. Tvärtom tycks det vara så att uppfattningarna skär igenom partigränserna. Inte heller har det i vår motion formulerats någon principiell syn på jaktens vidare utformning. Vi har vid detta tillfälle inriktat oss på att ta ställning till det konkreta förslaget och dess anpassning till den aktuella situationen, dvs. de förhållanden som f.n. råder. Rätten till jakt har i vårt land i första hand alltid varit förenad med markägandet. Det finns tankegångar inom vårt parti — det vill jag gärna redovisa — som innebär att denna kvarleva när det gäller jaktutövandet nu borde vara mogen att avskaffas. Dessa tankegångar har f.ö. förts fram i en vpk-motion till 1973 års riksdag. Alla människor som så önskar bör ha möjlighet att jaga, oavsett om de äger mark eller ej — det menar vi bör vara den målsättning man skall sträva efter, och vi får säkert anledning att återkomma till den. Vi är inte ensamma om denna uppfattning; den har t.ex. kommit till uttryck också inom det socialdemokratiska partiet. Om jag inte minns fel var det vid Norrbottendistriktets årskonferens som dessa tankegångar framfördes på ett mycket kraftfullt sätt. Vad man emellertid i första hand i det här sammanhanget skulle kunna sträva efter vore att öppna bolagens, kronans, kyrkans och fideikommissens marker för marklösa jägare. Det skulle vara att främja en demokratisk utveckling på det jaktliga området, och det skulle kunna öppna vägen för vidare reformer. Det bör också finnas anledning att överväga — det tycker jag skall nämnas i detta sammanhang — huruvida det privilegium för ett fåtal människor som den kungliga älgjakten innebär nu inte är moget för avskrivning. Detta privilegium, som har funnits sedan 1351, får väl betecknas som ett rent överklassjippo. Herr talman! Som jag förut sagt uppfattar vi motionärer regeringens proposition som ett sansat och i stort förnuftigt förslag, ett förslag som har tagit hänsyn till den debatt som förekommit i samband med de nya signalerna till ändringar i älgjakten. Nu har det emellertid gjorts många debattinlägg emot regeringsförslaget, särskilt när det gäller förslaget till generell älgtilldelning. De vådor som detta förslag anges orsaka verkar, vill jag påstå, inte på något sätt realistiska. Tidigare har vi ändå haft det förhållandet, som betonats här av de båda föregående talarna, att det på enskilda marker varit fri avskjutning, och trots detta har älgstammen ökat. Att man nu inför en begränsning till ett vuxet djur och en kalv kan ju inte leda till försämring, utan det motsatta måste vara fallet. Herr talman! Mot denna bakgrund vill jag redan nu yrka bifall till reservationen 1. I vår motion har vi emellertid på två punkter yrkat på ändringar i regeringens förslag. Den första gäller den s.k. försöksverksamheten, som i propositionen förutsätts fortsätta t. v. Det mest konsekventa vore enligt vår uppfattning att man vid införandet av ett nytt system avbryter denna verksamhet och eliminerar de irritationsmoment som förekommer i samband med försöksverksamheten. Det måste ju också vara logiskt att försöka införa ett enhetligt system i hela landet så samtidigt som möjligt. Desto förr kan man också komma fram till den utvärdering av den samordnade älgjakten som i propositionen förutsätts komma till stånd inom fem år efter det att denna genomförts i hela landet. Den andra punkt där vi har från propositionen något avvikande mening gäller licensjaktens längd. Den har inom försöksverksamheten i regel pågått i 30 dagar, men med hänsyn till konsekvenserna för bl.a. idrotten och allmänhetens friluftsintressen föreslår jordbruksministern en sänkning till 20 dagar. Vi understryker i vår motion jordbruksministerns argument men framhåller att dessa, tillsammans med andra, i hög grad motiverar en ännu kortare tid för licensjakten. Vi har föreslagit 14 dagar, innefattande två veckoslut, och för Norrbotten, där det råder speciella förhållanden, 7 dagar. Förslag om 14 dagars jakttid har också förts fram i motionen 1904 av herrar Forslund och Brännström och förslag om 7 dagar vad gäller Norrbotten också av herr Dahlberg. 12 dagars licensjakt har föreslagits i motionen 1953 av herr Karlsson i Malung. När det gäller älgjaktens längd har enligt vår uppfattning Jägarnas riksförbund-Landsbygdens jägare uttryckt måttfulla synpunkter, i vilka man visar stor hänsyn och generositet gentemot allmänhetens friluftsintressen och behov av att vistas i skog och mark. I ett remissyttrande från organisationens Norrbottensdistrikt sägs att det är obestridligt att älgjägarna inte kan ges möjlighet till att fritt få disponera markerna för jakt under så lång tid som 30 dagar. I förhållande till andra friluftsintressenter, heter det vidare, är sådana privilegier oantagbara. Från förbundet har också framhållits att en lång jakttid gynnar dels de jägare som har råd och tid att utöva sin hobby under lång tid på stora marker, dels de markägare som vill arrendera ut dessa marker. En kort jakttid ger många jägare tillfälle att deltaga i jakten till en rimlig kostnad. Det förhållandet att största avskjutningen i regel sker i början av jakttiden pekar också på att det inte bör vara nödvändigt med en så lång licensjakttid. Vi menar vidare att det förhållandet, att antalet trafikolyckor där älgar är inblandade tycks ha ökat starkast i försökslänen, borde ge anledning till eftertanke. Under perioden 1969-1973, under år då försöksverksamheten pågått, ökade antalet älgolyckor med 96 96 i Kronobergs län och med 48 946 i Västmanlands län. Visserligen är antalet älgolyckor också stort i en del andra län, och vägverket har ju tagit upp det här problemet i sitt remissyttrande, men jag måste säga att det förvånar mig att man inte tittat närmare på vad det kan betyda att försökslänen visar den starkast stigande kurvan. Enligt vår uppfattning måste en lång jakttid spela en roll i detta sammanhang. Ett exempel från Västmanlands län visar att antalet älgolyckor är störst i maj, i samband med kalvavstötningen, och i september och oktober, då brunsttiden infaller men då också älgjakten pågår. Mycket talar väl ändå för att den långa jakttiden oroar älgarna och att detta i sin tur påverkar antalet älgolyckor. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3 av herr Takman och dessutom till reservationen 4 av herr Lindberg m.fl. Avslutningsvis vill jag peka på vad jag betraktar som en brist i propositionen. Så uppfattar jag nämligen detta att propositionen inte tagit ställning till arrendeavgifternas storlek. Departementschefen hänvisar till jaktmarksutredningen som i sitt betänkande Jaktmarker behandlat den här frågan. Det betänkandet skall nu remissbehandlas, och departementschefen vill i avvaktan på detta inte ta ställning. Frågan om arrendeavgifternas storlek hör dock så intimt ihop med förslaget till samordnad älgjakt att det med fördel kunde ha behandlats i detta sammanhang. Jag förutsätter emellertid att förslag snarast kan föreläggas riksdagen av sådan innebörd att möjligheter att arrendera jakträtt kommer att finnas även för mindre bemedlade jägare.